Bara några ord i korthet till herr Nordstrandh. Moderaterna talar ju mycket ofta om ”borgerlig samling” och kritiserar andra för bristande villighet eller förmåga att föra oppositionspolitik. Moderaternas partiledare har sagt att han är beredd att ansluta sig till förslag från mittenpartierna, om man därigenom kan skapa borgerlig enighet. Nu har moderaterna haft chansen, både när det gäller särskilda åtgärder inom det allmänna skolväsendet och på det här området, att nå resultat och samtidigt åstadkomma den eftersträvade samlingen, men då blir det ingenting av. Vad jag gav uttryck för i mitt anförande var tanken att om man handlar på det viset, kan man också avstå från den rätt grova argumentation om ” borgerlig samling” — fortfarande inom citationstecken — som förs från moderat håll.
Herr talman! Hade man kunnat skapa borgerlig samling och därmed verkligen få folkpartiet med i en sådan, då skulle vi ju ha kunnat överväga att ansluta oss till folkpartiets krav i den här frågan, även om vi bedömningsmässigt ändå ville hävda den ståndpunkt som vi har valt. Den eftergiften skulle jag ha kunnat göra, men jag bedömde det som helt utsiktslöst att herr Molin skulle bli borgerlig samlare genom det.
Herr talman! Som konservativ brukar man anse att man skall ta saker och ting steg för steg. En möjlighet vore ju att herr Nordstrandh på det här området — när det gäller att ge doktoranderna stipendier som i varje fall når upp till den standard som de hade i slutet av 1960-talet och när det gäller att ge pengar som gör det möjligt för oss att under de närmaste åren ta itu med oron inom skolväsendet — anslöt sig till oss. Men det ville alltså inte herr Nordstrandh, och det tycker jag är ganska belysande.
Herr talman! Om detta av herr Molin hade uppfattats som ett steg skulle jag gärna ha tagit det, men jag har bedömt det så, att det inte hade uppfattats som ens ett tuppfjät.

Herr talman! Diskussionen om vem som stöttar upp socialdemokraterna när det gäller utbildningsfrågorna är i och för sig väldigt intressant. Jag vill bara säga att vi är tacksamma, vem som än hjälper till. Det betänkande som vi nu har att behandla omfattar 96 punkter och gäller ca 2 miljarder. De delade meningarna avser 14 miljoner på några enstaka punkter. Det betyder att hela oppositionen, både till vänster och till höger om oss, har stöttat upp oss över nästan hela fältet. Vi bugar och tackar och önskar alla välkomna till en så bred samling som möjligt kring utbildningspolitiken i Sverige. Jag kan, herr talman, göra det ganska enkelt för mig vid det här tillfället, eftersom vi om någon månad kommer att få en stor högskoledebatt i riksdagen. Hur högskolan i framtiden skall se ut skall riksdagen principiellt ta ställning till den 21 maj. De principiella diskussionerna kan vi föra då, och det finns därför inte anledning att gå in i någon sådan debatt i dag. Jag nöjer mig, herr talman, med denna erinran om att det är en betydande enighet som ligger bakom utskottsbetänkandet på de flesta punkterna. De 14 miljoner som oppositionen vill ha mera kunde man naturligtvis i och för sig också ha accepterat, men trots allt tvingas vi ju in i prioriteringsdiskussioner. Det gäller inte bara utbildningsutskottet utan över hela fältet, och någonstans måste vi stanna. Jag vill inte påstå att herr Molin har fel i sina yrkanden. Det är en resursfråga det rör sig om, och utbildningsutskottets majoritet har inte bedömt det vara möjligt att gå honom till mötes. Någonstans måste man sätta stopp, och det, herr talman, är utgångspunkten för det föreliggande förslaget från utbildningsutskottet. Den uppmärksamme läsaren —- om det finns någon utöver utskottets ledamöter här i kammaren — har kanske observerat att utbildningsutskottet gör några uttalanden, som är rätt betydelsefulla. Det har varit en diskussion om vilka områden inom forskningen man skall prioritera. Under åtskilliga år har medicinsk, naturvetenskaplig och teknisk forskning fått mycket pengar. Många av oss har börjat fundera över om man inte nu skall börja prioritera om och ge de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnesområdena en ökad satsning. Det finns ett uttalande i utskottsbetänkandet som innebär en viljeinriktning. Vi gör — utan att precisera tjänster och andra former — ett allmänt uttalande om att forskningsresurserna inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena bör förstärkas. Jag betraktar detta, herr talman, som ett viktigt uttalande. Det markerar en viljeinriktning som vi kommer att få följa upp under åren framöver. Vi har också — på det sätt som riksdagen kan agera på — gått in i diskussion om fasta tjänster. Som någon talare tidigare erinrat om har vi biträtt regeringsförslaget över hela fältet när det gäller professurer. Men i fråga om kommande tjänstebedömningar har vi uttalat oss till förmån för tre tjänster — en professur i den fasta jordens fysik, en professur i genetik och en professur i tillämpad psykologi. Därutöver har vi, utan att markera på vilket sätt det skall ske, mycket bestämt uttalat att forskningsoch utbildningsområdet konsumentekonomi i olika avseenden måste förstärkas. Det är mycket viktigt att det sker med hänsyn till den snabba utvecklingen och de stora svårigheter över huvud taget som konsumenterna står inför när det gäller att följa med. Jag har gärna velat understryka, herr talman, att även om utskottet inte följer motionsyrkanden om att vi skall begära professur har vi uttalat en mycket bestämd viljeinriktning, att resurserna i fråga om utbildning och forskning på det konsumentekonomiska området skall förstärkas. Ytterligare en fråga vill jag ta upp därför att ett missförstånd möjligen kan ha uppstått. Det gäller ämnesbeteckningen på forskningsområdet histologi och anatomi. Utskottet har accepterat att en ändring av ämnesbeteckningen sker när det gäller den nu aktuella tjänsten i Uppsala men har också sagt att man i fortsättningen skall vara försiktig och avvakta ytterligare överväganden innan man tar några motsvarande steg därutöver. Det har i budgetpropositionen också nämnts två tjänster, en i Göteborg och en vid Karolinska institutet, som man håller på att tillsätta med oförändrad ämnesbenämning. De berörs inte av detta yttrande, utan de har grönt ljus i vanlig ordning. Jag säger detta därför att jag har förstått att det möjligen kan föreligga svårigheter att tolka utskottsbetänkandet på den här punkten. Herr talman! Jag upprepar den tillfredsställelse som det finns anledning att uttala inför den enighet som råder i utbildningsutskottet, bortsett från dessa få punkter där det är fråga om resursernas storlek, och jag yrkar sålunda, herr talman, bifall till utbildningsutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! I motionerna 531 av fru Ludvigsson m.fl. och 1381 av herr Jonsson i Mora m.fl. hemställes att riksdagen uttalar att en väsentligt större satsning på reumatologisk forskning bör göras inom ramen för de resurser som ställs till medicinska forskningsrådets förfogande. I motionerna redovisas antalet reumatiker i vårt land. Det är nog ingen överdrift att säga att reumatism är en av våra största folksjukdomar, om inte den största. De många människor som drabbas av den här sjukdomen bryts ned fysiskt, en del ganska fort, andra mera långsamt — det är allmänt känt. Men sjukdomen får också ofta psykiska konsekvenser, och det är inte så underligt. Trots samhällets insatser i form av sjukvård, hälsoresor, till största delen fri medicin m.m. så vet de här människorna att det bara finns en väg för dem. Det är den smärtsamma vägen fram mot en mer eller mindre grav invaliditet. Någon förhoppning om att bli helt frisk finns nog inte. Inte heller kan dessa människor på grund av sina handikapp tala om sitt missnöje med de alltför små insatser som samhället gör för dem. De kan inte bilda aktionsgrupper, de kan inte demonstrera på riksdagens läktare och många av dem kan inte ens med bästa vilja i världen ta sig upp dit. Därför är det nödvändigt att vi här i riksdagen för fram krav på att större resurser ställs till förfogande främst för reumatologisk forskning. Jag förstår att anslaget till medicinsk forskning för nästa budgetår redan är inmutat av de forskningsprojekt som pågår, av de tjänster som är inrättade och av de övriga verksamheter som bekostas av det här anslaget. Men jag tolkar utskottets skrivning så, att ökade insatser för reumatologisk forskning jämfört med nuvarande i förhållanden bör göras så snart som möjligt. Det torde då ankomma på departementet och regeringen att ställa resurser till förfogande ett kommande år och att specialdestinera dessa till just det här området. Jag ser detta betänkande som en sådan beställning från riksdagen, och om denna min tolkning är riktig tror jag mycket är vunnet för de reumatikersjukas situation. Därför, herr talman, har jag inget annat yrkande i dag än utskottets.

Herr talman! I motionen 1974:1393, som behandlas i utbildningsutskottets betänkande 1975:9, punkten 2, begär vi motionärer att två professurer skall inrättas, en i invärtesmedicinsk allergologi och en i barnallergologi. Enligt tillgänglig statistik lider minst 10 96 av Sveriges befolkning av allergiska sjukdomar med sådan svårighetsgrad att det avsevärt påverkar deras livsföring och arbetsförmåga. Därutöver kommer en betydande grupp med lindrigare eller snabbt övergående allergiska reaktioner. Dessa sjukdomars frekvens och svårighetsgrad innebär också att de utgör ett stort sjukvårdsproblem inom flera medicinska verksamhetsområden, bl.a. invärtesmedicin, pediatrik och lungmedicin. På de barnmedicinska klinikerna t.ex. används ca 10 96 av vårdplatserna för vård av allergisjuka barn. 10-20 96 av läkarbesök i öppen vård torde föranledas av allergiska sjukdomsyttringar. Att läget för allergikerna i vårt land är ohållbart kom fram redan 1966 i en utredning som utfördes på uppdrag av dåvarande medicinalstyrelsen. Denna utredning gällde allergivårdens framtida organisation. Snart har alltså tio år gått sedan dess, men trots detta har vi i Sverige f. n. endast en ordinarie lärartjänst inom allergologins område, nämligen en professur i klinisk dermatologisk allergologi. Detta är helt otillräckligt, anser vi motionärer, och det verifieras också från läkarhåll. Vår motion har varit föremål för omfattande remissbehandling, och detta tyder på ett stort intresse för allergikernas problem från utskottets sida. Sålunda har universitetskanslersämbetet, socialstyrelsen, statens medicinska forskningsråd, arbetarskyddsstyrelsen, Svenska läkaresällskapet och Riksförbundet mot allergi avgivit yttranden över motionen. Universitetskanslersämbetet är ense med oss motionärer om att de allergiska sjukdomarna utgör ett betydande problem i praktisk sjukvård och påpekar också att de sjukdomarna erbjuder ett viktigt arbetsfält för forskning och utbildning. Man anser dock att en professur av teoretisk natur i första hand bör komma i fråga, och i ett senare skede kan behov av en professur i klinisk allergologi föreligga. De medicinska fakulteterna är också ense om att det är önskvärt med en förstärkning av resurserna för forskning och utbildning inom allergologins område och tillstyrker att ytterligare professurer inrättas. Socialstyrelsen framhåller vikten av att resurserna för forskning om det allergiska reaktionssättet förstärks men anser sig inte kunna tillstyrka motionsyrkandet. Man anser att de resurser som hittills satsats på grundforskning inom allergologi och immunologi har givit väsentliga resultat även inom det kliniska fältet. Statens medicinska forskningsråd föreslår att två professurer inrättas, en i teoretisk allergiforskning och en i klinisk allergologi. Arbetarskyddsstyrelsen, som har begränsat sitt remissyttrande till att avse professuren i invärtesmedicinsk allergologi, anför att det f. n. mest väsentliga för arbetsmedicinens del är en utbyggnad av regionsjukhusens yrkesmedicinska avdelningar. Därutöver är givetvis tillskapandet av möjligheter för att angripa grundforskningsproblem också av stort värde, säger man. Svenska läkaresällskapet säger bl.a. i sitt yttrande följande: ”Allergologisk utredning och behandling är tidsoch kostnadskrävande. De nuvarande resurserna är otillräckliga. Ute i landet saknas på många håll möjligheter till sakkunnig allergologisk vård. Felaktigt bedriven allergidiagnostik och behandling har i flera fall beskrivits som orsak till dödsfall i allergisk chock och har säkerligen vid ett stort antal tillfällen givit upphov till allvarliga tillbud. Inte ens vid regionsjukhusen fungerar allergivården alltid tillfredsställande och väntetiderna för vårdsökande är långa. Bristande resurser för utbildning inom allergologi för läkare är en av orsakerna till dessa missförhållanden.” Sällskapet vill heller inte avvisa de i motionen framförda kraven men föreslår att en forskarprofessur i klinisk immunologi med inriktning mot allergiska sjukdomsyttringar prioriteras före dessa yrkanden. Ett genomgående drag i samtliga remissinstansers yttranden är att åtgärder behöver vidtas på allergisjukdomarnas område. Detta tar vi motionärer till intäkt för att vårt förslag är välgrundat, även om den lösning som vi förordat inte av alla remissinstanser anses för den allra bästa. Utskottet har funnit det svårt att ur remissyttrandena dra några enhetliga slutsatser om hur forskningsbehovet inom allergologins område bäst skall tillgodoses och hänvisar även till att det inom medicinska fakultetsberedningen pågår arbete med en långtidsplan för nya högre forskartjänster. Med hänsyn härtill avstyrks motionen. Vi motionärer uppfattar emellertid detta avstyrkande som ett steg på vägen mot en lösning, eftersom man i betänkandet också säger att det nämnda utredningsarbetet skall hinna avslutas i sådan tid att resultatet därav kan beaktas i förslaget till anslagsframställningar för budgetåret 1976/1977. Vi beklagar givetvis detta dröjsmål. Som jag tidigare redogjort för är det mycket hög tid att åtgärder vidtas, som kan förbättra allergikernas situation i vårt land. Många allergiker — och de blir allt fler — ser fram mot att inom en inte alltför avlägsen framtid slippa utgöra en åsidosatt grupp bland de sjuka. Herr talman! Jag har i dag inte annat yrkande än utskottet men avser att återkomma i ärendet.

Herr talman! Det känns en smula frestande att utveckla synpunkter på flera av de förslag som behandlas i utbildningsutskottets betänkande. Jag återfinns nämligen som motionär på åtminstone tre av de berörda motionerna.

Jag skall inte falla för frestelsen att ta kammarens tid i anspråk med anledning av dessa två motioner. Men jag tycker att det känns angeläget att notera att utskottet efter omfattande remissbehandling tillgodosett yrkandet i motionen 741 och förordat inrättandet av en professor i Den fasta jordens fysik vid Uppsala universitet. Inte minst mot bakgrund av de diskussioner som i dag förs om vår framtida energiförsörjning tror jag detta är en viktig och välbetänkt åtgärd. När det gäller motionen 1384 tycker jag att frågan — som alltså gäller inrättandet av en professur i konsumentekonomi — genom utskottets förslag förts framåt, även om jag inte tycker att förslaget såsom det är utformat är helt tillfredsställande. Jag vet att fru Lewén-Eliasson kommer att utveckla dessa synpunkter. Jag skall därför, herr talman, övergå till att säga några ord om motion 1341, som föranletts av budgetpropositionens förslag om inrättande av en professur i barnkirurgi vid Karolinska institutet. Med anledning av budgetpropositionens förslag har alltså socialdemokraterna på Uppsalabänken i en motion tagit upp en synpunkt som ligger i linje med universitetskanslersämbetets förslag när det gäller professuren i barnkirurgi. Vi har i vår motion föreslagit att ledigförklarandet och tillsättandet av denna professur skall ske på ett sådant sätt att det finns möjligheter att placera den alternativt vid Uppsala universitet, Göteborgs universitet eller Karolinska institutet. Det är en väg som universitetskanslersämbetet har anvisat. Man kan kalla det en riksprofessur. Jag tror att den lösningen skulle ha varit värdefull. Den skulle ha gjort det möjligt att ta hänsyn till lokala betingelser, vilket skulle ha varit av värde för saken. Om professuren mot den bakgrunden skulle ha placerats i Uppsala, hade man kunnat tillgodogöra sig de metodiskt framvuxna resurser för forskning och utbildning som finns där. Jag är medveten om att utskottet varit enhälligt om att avstyrka motionens första yrkande, som alltså ligger i linje med universitetskanslersämbetets synpunkter i denna fråga. Jag beklagar detta, men jag förstår samtidigt att det är föga fruktbärande att yrka bifall till motionen, varför jag avstår från det. Jag noterar i alla fall med tillfredsställelse att utskottet efter att — som det framgår av redovisningen — ingående ha behandlat denna fråga, uttalar sin förståelse för tanken på en riksprofessur. Andrahandsyrkandet i motionen var utformat på det sättet att därest man från riksdagens sida inte skulle komma att bifalla förslaget om en riksprofessur, så skulle man kunna sträcka sig dithän att man inrättade ytterligare en professur i ämnet. Det har utskottet också redovisat synpunkter på. Jag noterar att man inte har kunnat tillstyrka ett sådant förslag. Utskottet har dock, det tar jag fasta på, i sin formulering klart uttalat att man inte nu är beredd att förorda att ytterligare en professur i barnkirurgi skall inrättas. Med det menar jag att utskottet lämnar dörren öppen för framtiden och att man i utskottets skrivning kan spåra förståelse för de tankar som finns redovisade i vår motion. Det särskilda yttrande som är fogat till utskottets betänkande på den här punkten och som bl.a. har fru Dahl som undertecknare pekar på det lämpliga och värdefulla uti att ånyo pröva förslaget om ytterligare en professur i barnkirurgi. Mot den bakgrunden, herr talman, ber jag få avisera att vi återkommer på den här punkten.

Herr talman! När jag vill framföra en del synpunkter i anslutning till behandlingen av motionen 1384, väckt av herrar Alsén och Bergqvist och mig själv vid 1974 års riksdag, så sker det under uppskattning av utbildningsutskottets positiva intresse för saken, dvs. att befrämja ämnet konsumentekonomi inom både forskning och den högre utbildningen. Jag har särskilt anledning att notera det understrykande av detta som gjordes tidigare i dag av utskottets ordförande. Jag har också respekt för det arbete som åtskilliga remissmyndigheter lagt ned på sina yttranden över motionen. Det gäller inte minst vissa institutioner vid universiteten, som gjort intressanta uttalanden om hur man vill utveckla det konsumentekonomiska ämnet. Det är naturligtvis inte så egendomligt att man från en del håll velat inrangera ämnet konsumentekonomi under nationalekonomin eller att man har velat kalla det konsumentkunskap eller att man vill betona behovet av tvärvetenskapligt samarbete åt det sociologiska hållet. Ämnesområdet är föga bestämt, och det är bl.a. en sådan bestämning som behöver göras. Det saknas, som konsumentverket i sitt yttrande säger, f. n. teorier, modeller och beskrivningsschemata där hushållens resurser och produktion utgör utgångspunkten för en analys av marknadssystemets funktion och verkningar. Därför finner konsumentverket för sin del att det är angeläget med en ändrad inriktning av utbildning och forskning i de ekonomiska ämnena så att de står i bättre överensstämmelse med den förändring av de konsumentpolitiska insatserna och det synsätt som nu finns i samhället. Man har från verkets sida funnit att det varit svårt att få etablerade forskare att ta hand om forskningsprojekt som verket velat initiera. I de gängse ekonomiska ämnena betraktar man gärna konsumenterna som köpare av produkter och tjänster rätt och slätt. Vi har ju i det här landet en gammal tradition av ett utpräglat liberalt konkurrensekonomiskt synsätt där de arbetande människorna är reducerade till en produktionsfaktor vid sidan av kapital och naturtillgångar och där konsumenterna huvudsakligen ses från företagens lönsamhetssynpunkter. Konsumentverket vill på sikt ha till stånd en tredelning av utbildning och forskning i ämnena nationalekonomi, företagsekonomi och konsumentekonomi med en förskjutning i analysen mot hushåll och konsumenter. Konsumentombudsmannen tillstyrker. Han säger att hushållens efterfrågefunktion torde vara värd minst lika stor uppmärksamhet som deras roll i produktionen. Statens prisoch kartellnämnd vill f. n. inte ta ställning till om de här tingen skall behandlas inom befintliga ämnesområden eller om det skall ske någon ändring.

Herr talman! Med anledning av att utbildningsutskottet yrkat avslag på motionen 1975:1410 ber jag att få framföra en del synpunkter. I motionen har vi yrkat på höjda bidrag till den reumatologiska forskningen och cancerforskningen. När det gäller reumatologisk forskning understryker utskottet betydelsen av denna, vilket ju låter vackert. Vad beträffar cancerforskningen hänvisar utskottet till att Riksföreningen mot cancer hemställt att bidraget till riksföreningen ur reservationsanslaget Medicinsk forskning uppräknas med en åttondel. Motionärernas kontakt med en forskargrupp vid ett av våra universitet har klargjort frågan ur behovssynpunkt. Forskningen är i dag uppbromsad på grund av brist på medel. Att behöva skjuta stora aktuella forskningsfrågor på framtiden är besvärande. Här är prioritering nödvändig. Motionen syftar till att snar hjälp skall kunna bringas våra sjuka medmänniskor. Att de sjukdomar motionen berör är svåra att betvinga och att de drabbar synnerligen många människor bör ju medföra att vi enas i kampen mot dem med allt större kraft. Det sätt på vilket bekämpandet av sjukdomarna skett kan inte anses tillfredsställande. Alltför mycket har här lämnats åt tillfälligheternas spel. Att låta lösningen av ett av våra svåraste samhällsproblem bli beroende av tiggaraktioner, insamlingar och människors tillfälliga välvilja kan ingalunda vara riktigt. Motionen vänder sig mot detta sätt att finansiera en angelägen forskning. Vi sysslar ju ofta i vårt samhälle med angelägenhetsgraderingar och prioriteringar. Då förefaller det i högsta grad otillfredsställande att forskningen kring våra stora folksjukdomar med de svåra lidanden de medför för många människor skall skjutas på framtiden. Vad man här sparar i anslag får sjukvårdshuvudmännen dyrt betala på vårdsidan. Den som drabbats av reumatiska åkommor eller cancer när ju alltid en förhoppning om att få hjälp mot sjukdomen och att andra genom förebyggande åtgärder skall slippa drabbas av den. När det gäller båda dessa folksjukdomar är tendensen att de tränger ned i allt lägre åldrar. Cancern bryter ju ofta ned människor på relativt kort tid. De reumatiska åkommorna kan däremot förorsaka människor ett livslångt lidande. Med hänsyn till den svåra situation som många sjuka människor befinner sig i och det skriande behovet av hjälp yrkar jag bifall till motionen 1975:1410, vari hemställs dels att Riksföreningen mot cancer får ett med 2 milj.kr. förhöjt bidrag, dels att reservationsanslaget Medicinsk forskning höjs med 1 milj.kr. att användas till reumatologisk forskning.

Herr talman! Under den allmänna motionstiden väckte fru Mogård och jag en motion, i vilken yrkades att en parlamentarisk referensgrupp skulle knytas till det s.k. MUT-projektet. Bakgrunden till vår motion utgjordes av den tilltagande osäkerhet som alltmer gjorde sig gällande i vad avser MUT-projektets genomförande. Projektet hade vuxit sig närmast ohanterligt, ca 400 personer var mer eller mindre engagerade i detsamma, och de ursprungliga intentionerna med projektet, nämligen att åstadkomma ett arbete i syfte att precisera skolans mål och finna bättre metoder för utvärdering av skolans verksamhet föreföll svårare att uppfylla. Dagen före skolöverstyrelsens beslut om nedläggning av MUT-projektet hade vi här i riksdagen en debatt om projektet, och jag ser det inte som behövligt att ta upp en ny debatt. Projektet är avslutat. Det har kostat stora pengar, och värdet av det ligger väl i erfarenheten att sådana projekt inte bör bedrivas utan att riksdagen har insyn i dem. Vid utbildningsutskottets betänkande nr 11 finns emellertid fogad en reservation av herr Nordstrandh och mig. Utskottsmajoriteten och reservanterna är helt eniga om att föreslå riksdagen att ge regeringen till känna vad utskottet anfört beträffande ökade insynsmöjligheter för pedagogoska nämnden vid uppläggningen och genomförandet av olika projekt. Vi föreslår också att antalet ordinarie ledamöter i nämnden, parlamentariker och/eller kommunalpolitiskt engagerade, bör utökas. Av vad som framkommit i samband med MUT-projektet har nämnden icke getts tillfredsställande möjligheter att bereda ärenden om pedagogiskt utvecklingsoch forskningsarbete, inbegripet utvärdering av skolarbetet, vilket ju var den huvudsakliga meningen med nämndens tillkomst. Med den förstärkning av nämnden som utskottet här föreslår hoppas vi givetvis att nämnden skall kunna fullgöra de uppgifter som åvilar den. Nu vill emellertid utskottsmajoriteten få utskottets förslag att framstå som utskottets egna initiativ. Vi reservanter däremot vill understryka att förslaget om en förstärkning av pedagogiska nämnden har tillkommit med anledning av den motion som väckts av fru Mogård och mig. 7 I och för sig kan detta kanske sakna betydelse — vi har ju fått gehör för våra krav på en ökad insyn. Men vi tycker att riksdagen genom att ansluta sig till vår reservation kan erkänna fakta, nämligen att det var vår motion som låg till grund för förslaget om den förbättrade insynen i och utvidgningen av pedagogiska nämnden. Dessutom kan någon statistiker som i framtiden skall räkna fram i vad mån riksdagsutskottens initiativrätt har utnyttjats få felaktigt underlag för sina bedömningar. Vårt konkreta yrkande att en parlamentariskt sammansatt referensgrupp skulle tillsättas med uppgift att följa det löpande arbetet inom MUT-projektet kan givetvis inte bifallas, eftersom det inte längre finns något MUT-projekt och eftersom det formellt upphörde dagen efter det debatten fördes här i riksdagen. Utskottet säger också att begreppet MUT upphör även om arbetet skall fortsätta inom den reguljära läroplansuppföljningen i första hand när det gäller nio ämnen. Därtill får alltså parlamentariska nämnden fler ordinarie ledamöter. Den får det, fru talman, med anledning av vår motion. Jag har svårt att tro att någon av utskottets ledamöter skulle kunna motsäga mig på den punkten. Då finner jag det också rimligt att riksdagen erkänner att tillkännagivandet sker med anledning av motionen 828. Fru talman! Jag skall be att få yrka bifall till reservationen som är fogad till utbildningsutskottets betänkande nr 11.

Fru talman! Jag vill till att börja med erinra om att fru Sundberg har refererat vad som hänt i det'här ärendet. Men jag måste också säga att i det här betänkandet i huvudsak diskuteras den nya situation som inträtt i och med att skolöverstyrelsen stoppade upp det pågående projektet — jag skulle kunna säga mastodontutredningen, om jag vill ta till ett mer betecknande ord - om målbestämning och utvärdering av det pedagogiska utvecklingsarbetet. Vi kan också i dag konstatera att projektet enligt uttalanden som gjorts kommer att fortsätta, även om det sker något annorlunda och i starkt nedbantad skala. Men när motionen avlämnades pågick det här projektet fullt ut, och jag kan förstå motionärernas syfte att via motionen försöka få en referensgrupp för att vinna insyn i detta arbete. Vi hade en diskussion om detta, men eftersom händelserna utvecklades mycket snabbt, vilket fru Sundberg refererat till, lade vi det här utskottsbetänkandet åt sidan ett slag till dess den situation som plötsligen uppstått hade klarnat litet. Vi hade i det resonemanget också tagit upp det förhållandet att vi har en pedagogisk nämnd som är anknuten till skolöverstyrelsen och som skall utgöra en rådsgrupp för skolöverstyrelsen i pedagogiska utvecklingsfrågor. Vi har sagt att utskottet anser det inte tillfredsställande att riksdagen — Nr 58 inte har fler ordinarie ledamöter i den här nämnden. Detta är väl det Onsdagen den egentliga resultatet av vår diskussion, och önskemålet att det skall bli 16 april 1975 fler ordinarie parlamentariker i denna nämnd uttalar vi också i ett till: kännagivande till regeringen. Sammansättningen Detta utskottets ställningstagande har nog mer föranletts av de ut — av skolöverstyreltalanden som gjordes vid den interpellationsdebatt om MUT-projektet — sens pedagogiska som fru Sundberg också åberopat och som fördes här i kammaren den — nämnd, m.m. 4 mars i år än av den motion i ärendet som avlämnades i januari. Nu säger fru Sundberg att motionen legat till grund för utskottets ställningstagande. Men, fru Sundberg, även ni motionärer och moderaterna i utskottet har ju accepterat utskottets beställning, och vi är därför litet förvånade över att man reserverar sig till förmån för en motion där det krävs en parlamentarisk referensgrupp. Vi i utskottsmajoriteten har sagt att den pedagogiska nämnden helt enkelt skall utökas med ett antal ordinarie ledamöter för att kunna syna projektet. Jag måste nog säga att motionens kläm och er reservation inte stämmer överens, och en sådan reservation tycker jag knappast har något sakligt berättigande. Att sedan motionärerna tycker att man skall uppmärksamma deras motion kan jag i och för sig också förstå. Jag ber dock, fru talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Herr Larsson i Staffanstorp har varit med tillräckligt länge i utbildningsutskottets arbete för att ha klart för sig att utskottet har två olika sätt att behandla motioner. Det ena är att tillstyrka eller avstyrka dem, det andra är att begära att riksdagen med anledning av en motion vidtar någon åtgärd. Nu säger herr Larsson i Staffanstorp att utskottets skrivning har föranletts av den debatt som fördes här i kammaren. I så fall skulle man, herr Larsson i Staffanstorp, kunna ställa frågan: Hade kanske MUT-projektet fortfarande varit i gång om motionen av fru Mogård och mig inte hade väckts? Det är lönlöst att i efterhand spekulera över sådana orsakssammanhang, eftersom det är flera olika instanser och personer som medverkar. Klart är i alla fall att det före debatten i riksdagen hade gått ut ett meddelande till pressen om att MUT-projektet skulle läggas ned. Det hade vi klart för oss, och debatten fördes mot den bakgrunden. Jag tyckte vidare att det var litet märkligt att höra utbildningsutskottets vice ordförande säga att MUT-projektet skall fortgå. Utskottet säger nämligen bl.a. följande: ”Efter skolöverstyrelsens beslut om en begränsning av det s.k. MUT arbetet och slopandet av beteckningen MUT-projektet på den läroplansuppföljning som skall fortgå beträffande sammanlagt nio ämnen och ingå i reguljärt läroplansarbete —---.” Det uttalas alltså klart att MUT-projektet inte skall fortgå utan att läroplansarbetet skall inrymma en uppföljning av i första hand de nio ämnena. Kvar står att vi har fått den 73 ökade insyn som vi begärde i vår motion. Att knyta arbetet till MUT projektet var inte aktuellt, eftersom det inte längre fanns något sådant projekt. Vi har däremot, vilket också krävdes från vårt håll i debatten, fått en utvidgning av den parlamentariska nämnden, som enligt sina direktiv självfallet från början haft skyldighet att följa det ordinarie läroplansarbetet inom skolöverstyrelsen. Får jag ställa en direkt fråga till herr Larsson i Staffanstorp: Vill herr Larsson i Staffanstorp påstå att utskottet i denna fråga har utnyttjat sin initiativrätt?
Fru talman! Först skall vi väl klara upp ett litet missförstånd. Jag sade inte att MUT-projektet skall fortsätta utan att MUT-projektet nu fortsätter i nedbantat skick. Det är väl en rätt väsentlig skillnad. Det är min personliga uppfattning att den förändring som skett helt enkelt är riktig. Huruvida motionen har varit avgörande i ärendet eller inte är väl närmast en strid om ord. Motionärerna har ju inriktat sig på tillsättandet av en parlamentarisk utredning för insyn. Vi har sagt att det är tillräckligt att pedagogiska nämnden får denna insyn och har dessutom framställt det kompletterande kravet att vi skall få flera ordinarie ledamöter i detta sammanhang. Vi har alltså, tycker jag, ingen anledning att här diskutera huruvida utskottet har utnyttjat sin initiativrätt. I så fall skulle det innebära att vi har tagit initiativ till att göra denna beställning, och den skrivningen ligger mycket nära vad som anfördes i interpellationsdebatten i mars. Jag kan i det sammanhanget nämna både vad statsrådet sade om behovet av insyn och medverkan av olika grupper, och det resonemang som fru Söder förde i det här ärendet.
Fru talman! Jag vill bara erinra utbildningsutskottets vice ordförande om att utskottet påbörjade arbetet med motionen 828 innan pressens meddelande hade nått oss. Sedan fick vi detta meddelande om att MUT projektet skulle nedläggas, men nu säger herr Larsson i Staffanstorp att det skall fortsätta. Jag håller med om att det kan vara en lek med ord, men en sak är säker: MUT kommer inte att nämnas annat än i förfluten tidsform när man diskuterar insynsfrågorna. Jag fick inget klart besked av herr Larsson i Staffanstorp om huruvida han anser att utskottet har utnyttjat sin initiativrätt. Kanske menade han det med sitt något kryptiska svar på min fråga. För mig är det i alla fall riktigt att hela den här debatten kom i gång efter den motion som vi väckte. Fru talman! Nu är det ingen idé att gräva i fjolårets snö. Jag har inget mer att tillägga i den här frågan.
Fru talman! Mycket kort: Reservanterna instämmer egentligen i vad utskottsmajoriteten har sagt, och reservationens kläm är ju en helt annan än motionens. Vi hade ju frågan uppe till behandling — det sade jag redan i mitt huvudanförande — men lade ner den därför att de här händelserna inträffade. Utskottsbetänkandets skrivning bär helt prägeln av den nya situation som här föreligger och alltså mycket litet av den motion som fru Sundberg och fru Mogård väckte i januari månad.

Fru talman! Med det inflytande som samhället i dag har på en hel rad olika funktioner är det viktigt att se till — vare sig det är fråga om en pålaga eller ett stöd — att rättvisa och jämlikhet fungerar. Till trafikutskottets betänkande nr 6 om transportstödet för Norrland har vi från moderata samlingspartiet fogat två reservationer. Den första gäller det stöd som utgår för transporter med bilar i yrkesmässig trafik. Vi har reserverat oss mot utskottets beslut att inte biträda den motion, nr 218, som kräver att stöd skall utgå till transporter på lika villkor även för firmornas egna bilar. Det kan inte vara rimligt att företag i Norrland, som vill begagna sig av detta transportstöd, skall behöva föra över sina firmabilar till ett särskilt dotterföretag för att på det viset komma i åtnjutande av stödet. Vad som ligger bakom majoritetens ovilja mot ett sådant självklart rättvisekrav är inte lätt att säga. Men om det är misstanken att företagen med dessa firmabilar skulle utnyttja transportstödet otillbörligt på något sätt, så protesterar vi mot detta. Man måste lita på att svenskt näringsliv inte missbrukar en sådan situation. Vi yrkar därför, fru talman, bifall till reservationen 1, avseende transportstöd för transporter med firmabilar. Den princip jag nämnde tidigare rörande statliga åtgärder som ekonomiskt eller på annat sätt påverkar dem som utnyttjar dessa eller drabbas därav är för oss en bärande princip, och den gäller naturligtvis också transportstödet för Norrland beträffande olika transportgrenar. Här är det faktiskt så — och det är i och för sig ytterligt förvånande — att transportstöd lämnas för en hel mängd olika varor, men inte om de transporteras till sjöss. Det är en diskriminering som vi inte kan gå med på av den sjöfart som här skulle kunna utvecklas och göra sig nyttig. Jag har ett par exempel här från Sveriges Redareförening. Det är alltså en partsinlaga, men det är ingen tvekan om att underlaget är sakligt. Jag skall nämna ett exempel härifrån. Innan transportstödet infördes var i ett visst fall totalkostnaden för att transportera ca 50000 ton gods per år från ett bruk till kunder i ett sydeuropeiskt område flera tiotal kronor lägre med sjötransport än med landtransport. År 1973 hade det emellertid blivit 30 kr. billigare per ton att transportera godset med järnväg än till sjöss. Detta förändrade förhållande hade uppnåtts dels med hjälp av transportstödet, dels som följd av att SJ genomgående kunde erbjuda specialtariffer sedan olika nationella järnvägar börjat samarbeta. Denna industri har totalt genom åren förlorat stora belopp genom att inte överföra dessa 50 000 ton gods till järnväg. Man har nämligen betydande kvantiteter annat gods som inte är transportstödberättigat till i stort sett samma destinationer och samlastar därför allt gods för sjötransport, varigenom man får erforderlig volym för en rationell fartygstransport och ekonomi. Det icke transportstödberättigade godset har nämligen järnvägen inga möjligheter att transportera till fraktpriser som ligger någonstans i närheten av konkurrenskraft. Av detta framgår således att järnvägen här helt saknar möjlighet att konkurrera prismässigt utan transportstöd. Det är självklart att vill vi slå vakt också om svensk sjöfartsnäring på de olika, betydelsefulla områden den verkar inom — för vår export och för en god konkurrenskraft över huvud taget på olika marknader —- skall sjöfarten ha chans att konkurrera på lika villkor. Det är inte värdigt vårt samhälle att ha en sådan här diskriminering av sjöfarten. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservationen 2 i trafikutskottets betänkande nr 6, vilken avser transportstöd för sjötransporter. Det finns sedan en reservation som vi från moderata samlingspartiets sida inte varit med om. Den gäller stödets eventuellt konkurrensförskjutande verkningar mellan landoch sjötransporter i Vänerområdet. Skulle till äventyrs vår reservation 2 inte vinna kammarens bifall kommer moderaterna att stödja reservationen 3 i den efterföljande omröstningen.

Fru talman! Det är uppenbart att sjötransport när sådan kan genomföras är att föredra framför landtransport från flera synpunkter. Det gäller energisynpunkten och även miljösynpunkten i fråga om buller, luftföroreningar och trängsel på vägarna. En minskad transport på vägarna skulle också underlätta underhållet av våra hårt nedslitna vägar. Detta gäller inte minst vägbeläggningen, där underhållet är betydligt eftersatt. En minskad landtrafik skulle möjligen också få den uppåtgående olyckskurvan på våra vägar — som nu är mycket bekymmersam — att vända nedåt. Men nu är det så att konkurrensförhållandena mellan sjöoch landtransporter har förskjutits, sannolikt på grund av att sjötransporterna är undantagna från fraktstöd.

Dessa transporter skulle med fördel kunna gå sjövägen från Vänerhamnar och andra hamnar utefter våra kuster, men transportstöd utgår som nämnts inte för sjötransporter utan endast för transporter per järnväg eller bil. Därför är det också mera lönsamt att transportera gods landvägen.

I det sammanhanget vill jag återge vad departementschefen yttrade i propositionen 84 år 1970.

Därför yrkar jag bifall till reservationen 3. I motionen 854 av herr Olsson i Sundsvall m.fl. har hemställts att även kisel skall bli berättigat till transportstöd. De socialdemokratiska reservanterna har motsatt sig detta och antyder i reservationen att transport av kisel endast berör ett enda företag. Men principen för avgränsning grundar sig på produkten och på företagets geografiska läge, inte på dem som söker stödet eller på vilket företag det gäller. Och enligt vår mening bör kisel vara kvalificerat för transportstöd. Därför står vi bakom motionskravet. I det område i västra Medelpad där kiselutvinningen sker är sysselsättningsläget sådant att insatser måste göras för att trygga och öka sysselsättningen. Denna vaktslagning omkring sysselsättningen är ett skäl för att vi från centern har yrkat bifall till nämnda motion. Fru talman!

Fru talman! Det statliga transportstödet har under de fyra år det utgått visat sig fylla en betydelsefull regionalpolitisk uppgift. En framtida utvärdering kan komma att visa att transportstödets stimulanseffekt är förhållandevis större än stimulanseffekten av andra jämförbara regionalpolitiska insatser. Syftet med fraktstödet skall bl.a. vara att bryta den alltför ensidiga näringsgeografiska strukturen i Norrland. Genom att man i görligaste mån nollställer fraktkostnaderna för Norrland i förhållande till landets sydligare delar bör en etablering av industrier i Norrland bli mer attraktiv. Inte minst viktigt är det att redan befintlig verksamhet bereds goda möjligheter att utvecklas, också när företagen nått en sådan omfattning att de är lokaliserade långt från sin huvudsakliga marknad. Jag välkomnar därför departementschefens förslag att utöka gruppen av råvaror och halvfabrikat som är berättigade till intransportstöd. Jag tänker härvid på den prövning som skett inom departementet efter riksdagens hemställan i fjol och som lett till att ett flertal kemiska råvaror och halvfabrikat från den 1 juli omfattas av fraktstödet. Under alla år har kisel undantagits från transportstöd med motiveringen att det är en metalliknande produkt; eftersom metaller är undantagna skulle detsamma gälla kisel. Men kisel är en icke-metall och kan aldrig likställas med metaller. I budgetpropositionen framhålls i år att produkten framställs i en pro cess som i stort liknar framställningsprocessen för vissa metaller, och detta skulle sålunda vara ett kriterium för att utesluta kisel från fraktstöd. Emellertid har aldrig framställningsprocessen i något annat sammanhang varit avgränsande. Den borde därför inte kunna åberopas heller i detta fall. Ett fraktstöd till kisel skulle inte heller på något sätt vara prejudicerande för andra produkter. Det skulle i så fall ha framkommit i motioner under de år transportstödet utgått. Det kan också nämnas att det enda företag som tillverkar kisel nu beslutat bygga ut verksamheten för att kunna bibehålla sin konkurrenskraft på detta område. Kisel är en råvara inom aluminiumindustrin. Kisel bör alltså ha fraktstöd också för att produktionen skall kunna behållas uppe i Norrland. Utskottet har vid sin prövning funnit skäl tala för att transportstöd skall utgå vid uttransport av kisel. Utskottet är emellertid inte enigt, utan de socialdemokratiska ledamöterna och vpk:s ledamot har reserverat sig till förmån för propositionens förslag. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets förslag på den här punkten. Mycken diskussion har förts kring motioner, i vilka motionärerna framfört synpunkter på transportstödets framtida utformning. Det har gällt olika områden. Det har bl.a. i ett par motioner begärts utredning om inomregionalt transportstöd. Med tanke på den enorma utveckling som väntas ske i samband med Stålverk 80 anser man nämligen att det bör finnas ett särskilt transportstöd som tar sikte på att sprida filialindustrier inom en vidare radie än som normalt blir fallet kring en storindustri. Inomregionalt transportstöd kan enligt motionärerna tillämpas inom liknande områden på andra orter i Norrland. Utskottet har avstyrkt dessa motionsyrkanden med hänvisning till att en arbetsgrupp som arbetar med vissa sysselsättningsfrågor inom det aktuella området även kommer att överväga de frågor som tagits upp i motionerna. Jag hoppas gruppen får framgång i sitt arbete i detta avseende. Flera motioner berör i år frågan, i vilken omfattning som stödberättigat gods kan ha överförts från sjöfarten till landtransport. Från såväl befraktarsom rederihåll har anförts att transportstödet snedvrider konkurrensen mellan landoch sjötransport. Man har numera även presenterat vissa utredningar som grund för denna uppfattning. Särskilt utsatt skall enligt motionerna och den här framförda uppfattningen sjöfarten på Vänern vara. Motionerna 582 och 1489 tar just upp Vänersjöfartens problem och begär en översyn och revidering av nuvarande transportstödsbestämmelser. Motionen 1497 begär att frågan om transportstöd till sjötransport utreds. Utskottsmajoriteten har med beaktande av de två först nämnda motionerna hänfört dem till trafikpolitiska utredningen. Enligt min uppfattning kan Vänerproblematiken uppdelas i två delar. Det som kraftigast belastar sjöfartens konkurrenskraft synes vara de totala passeringskostnaderna från Vinga till Vänerhamn och åter, som — för att ta ett exempel — för ett fartyg med en antagen last av 1000 ton till 1 800 ton från Vänerhamnen uppgår till 18 000 kr. per resa. Därtill kan komma den konkurrenssnedvridningseffekt som transportstödet får beträffande vissa varuslag. Passeringskostnaderna är lätta att klarlägga och det problemet är i princip redan överlämnat till den trafikpolitiska utredningen, som enligt sina direktiv har att se över sjöfartens roll i den framtida trafikpolitiken. Därför kan det vara lämpligt, vilket också utskottet är enigt om, att de här motionerna hänskjuts till utredningen. Men det kan inte vara meningen att den trafikpolitiska utredningen skall behandla frågor som rör transportstödet. Utskottsmajoriteten har alltså genom sin skrivning avfört frågan om en undersökning som belyser i vad mån fraktstödet till landtransport kan ha medfört en snedvridning av konkurrensförhållandena mellan landoch sjötransport. Och den problematiken gäller inte enbart Vänern utan all inrikes sjöfart. Jag vill här inte frankt påstå att det föreligger en konkurrenssnedvridning i någon större eller mindre omfattning. Men det som anförts från olika håll är en klar indikation på att vi inte kan nonchalera kritiken. Sjöfarten är vårt mest energisnåla transportmedel. Det är dessutom ur många aspekter önskvärt att inrikessjöfarten bereds goda möjligheter att utvecklas. Då är det en enkel och klar plikt att, i det fortsatta utvärderingsarbete som sker inom kommunikationsdepartementet och kanske inom fraktbidragsnämnden, de här problemen genomlyses. Det vore väl ingen egendomlighet om transportstöd en gång skulle omfatta även sjöfarten, ifall detta skulle innebära ytterligare en befrämjande faktor i de regionalpolitiska strävandena. Vi skall inte se en sådan utveckling som ett spöke utan som en möjlighet. I Finland utgår ju transportstöd till sjöfarten. Fru talman! Jag vill alltså yrka bifall till reservationen 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! När vi förra året behandlade transportstödet för Norrland lämnade jag en någorlunda utförlig redogörelse för stödets konstruktion, varför jag den här gången i stort sett skall begränsa mig till att kommentera trafikutskottets betänkande i de punkter där inte utskottet är enigt. Men efter de inlägg som har gjorts här tycker jag att det finns anledning att än en gång slå fast vad transportstödet syftar till. Det syftar till att minska de kostnadsmässiga olägenheter som följer med långa avstånd inom stödområdet. Med ett stöd som genom avgränsningen av varuområdet stimulerar till vidareförädling inom stödområdet har avsikten varit att bidra till en ökad ekonomisk tillväxt inom området och till ett bättre utnyttjande av resurserna där, vilket i sin tur verksamt bidrar till ökad sysselsättning. Jag vill ha sagt detta mot bakgrund av de förslag som i betänkandet läggs fram av utskottets borgerliga majoritet men även mot bakgrund av det förslag som enbart centeroch folkpartirepresentanter står bakom. Som vi ser det främjar inte dessa förslag på något sätt de regionalpolitiska strävandena att utveckla näringslivet i stödområdena, utan på sikt kan de få rakt motsatt effekt. Jag vill också nämna att på grundval av förslag i årets budgetproposition föreslår utskottet att stödet utvidgas till att även omfatta vissa varor som används som tillsatsmedel inom den kemiska industrin och som inte finns att tillgå inom stödområdet. Det gäller ammoniak, etylenoxid, etylklorid, kromsyra, melamin, natriumbikarbonat, paraffin, propan, stearin, vinylklorid och teknisk urea. Detta innebär också att anslaget i förhållande till föregående budgetår föreslås uppräknat med 13 miljoner till 100 milj.kr. Utskottets borgerliga majoritet finner också skäl föreslå att transportstöd även skall utgå vid uttransport av kisel. Mot detta har utskottets socialdemokratiska ledamöter och vpk-representanten reserverat sig. I det här avseendet delar vi helt departementschefens uppfattning att kisel inte bör ingå bland de stödberättigade varorna. Kisel erhålls genom en behandling av en blandning av kiselkarbid och kiseldioxid i en elektrisk ugn. Kisel används inom metallurgin, t.ex. i järnoch aluminiumlegeringar samt för framställning av kiseltetraklorid. Det är alltså uppenbart att kisel, även om det i statistisk mening räknas som en icke-metall, framställs i en typisk metallurgisk process och används inom metallurgin. Det finns anledning att än en gång erinra om att syftet med uttransportstödet är att stimulera till vidareförädling av varor och därigenom vidmakthålla och skapa sysselsättningstillfällen inom stödområdet. Det är också den grundsynen som har varit avgörande för gränsdragningen mellan råvara och helresp. halvfabrikat. Som en följd härav har metaller, järn och stål, samt ringa bearbetade varor undantagits från transportstöd. Detsamma bör då naturligen gälla kisel, som framställs i en process som i stort liknar den som gäller för framställning av metaller. Med beaktande av att metaller och ringa behandlade metallvaror allmänt undantagits från transportstöd med hänsyn till förädlingskravet är det uppenbart att kisel inte kan anses vara kvalificerat till transportstöd. Kisel framställs inom stödområdet av ett enda företag. Detta företag, som är ett av våra mest lönsamma f. n., tillhör när det gäller att erhålla transportstöd de fyra å fem största företagen av ca 1 000 bidragsberättigade företag. Vi bör enligt min mening när vi diskuterar transportstödet avhålla oss ifrån att gå enstaka företags ärenden. I likhet med föregående år avstyrker utskottet yrkandet i reservationen I av herrar Lothigius och Clarkson att transportstöd skall utgå till transporter med firmabilar. Som jag tidigare sagt och enligt vårt sätt att se blir det i det närmaste omöjligt att klara kontrollen för att stävja möjligheterna till missbruk. Det här problemet har av företagen i rätt stor utsträckning lösts genom att man etablerat åkerier och därigenom kommit i åtnjutande av transportstöd. I vissa speciella fall har det också gjorts undantag från regeln att transporter med firmabilar inte är stödberättigade. Det är alldeles riktigt att transportstödet inte omfattar sjötransporter. Det finns en rad olika motiv som talar för att sjötransporterna bör ligga utanför transportstödet. Beträffande de varor som transporteras sjöledes kan man konstatera att dessa i mycket hög grad faller utanför det varuområde som det av regionalpolitiska skäl ansetts angeläget att stödja. Det gäller exempelvis pappersmassa, malm, mineraliska varor av olika slag, oljeprodukter och andra bränslen, etc. Ett transportstöd som gäller även sjöfarten skulle följaktligen innebära att endast en mindre del av sjöfartens godsvolym påverkades. De problem som sjöfarten såväl på Norrland som i övriga Sverige i första hand upplever är de höga hanteringskostnaderna i hamnarna samt kostnaderna i samband med transporterna till och från hamnarna.

För budgetåret 1975/76 har föreslagits att 64 milj.kr. skall anslås till isbrytning. Isbrytarkapaciteten kommer också väsentligt att förstärkas genom anskaffandet av ytterligare isbrytare. När den planerade isbrytaren I tagits i drift kan den årliga kostnaden för isbrytning beräknas till ca 90 milj.kr. Mot detta skall man då ställa kostnaden för transportstödet som för nästa år belöper sig till ca 100 milj.kr. Den årliga kostnaden för isbrytningen belöper sig alltså till ungefär samma belopp som hela kostnaden för transportstödet. Rent praktiskt är det inte heller möjligt att med samma förfarande som tillämpas i fråga om landtransporterna ge stöd till sjötransporter. Enbart att fastställa den stödberättigade transportsträckan samt den till transportsträckan hänförliga transportkostnaden skulle bli så komplicerat att rent godtycke kunde uppstå. Bl. a. torde det krävas ett helt nytt kostnadsberäkningssystem inom sjöfarten, av vilket skulle kunna framgå kostnader för den del av sjötransporten som sker inom svenskt vatten. Sådana beräkningar torde bli nästan omöjliga att utföra när ett fartyg anlöper flera hamnar längs kusten eller utländsk hamn i Östersjön. En annan svårighet är att den utländske kunden resp. säljaren ofta står för sjöfrakten, medan de nödvändiga landtransporterna till och från hamnarna ofta betalas av den svenske säljaren eller köparen. Detta omöjliggör en genomgående fraktberäkning och gör det också svårt att fastställa godsets avsändningsresp. destinationsort. Med undantag för moderaterna har utskottet tidigare varit enigt om att transportstödet inte har inneburit någon konkurrensförskjutning till sjöfartens nackdel. Därför är det nu svårt att befria sig från tanken att centeroch folkpartirepresentanterna i utskottet har tagit alltför stort intryck av de utredningar som Sveriges redareförening och Befraktarrådet initierat. Herr Clarkson och i viss mån även herrar Persson i Heden och Sellgren har hänvisat till dessa utredningar i sina anföranden. Trots att utredningarna är ambitiöst gjorda och trots att en mängd storheter har blivit kvantifierade på ett som jag ser det förtjänstfullt sätt, måste man ändå konstatera att det i utredningarna inte framförs några nya argument som talar för att transportstödet även bör omfatta sjöfarten. Sjöfartens roll på den svenska transportmarknaden eller dess betydelse för svensk ekonomi har aldrig ifrågasatts. De problem inom sjöfarten som beskrivs i utredningarna torde inte kunna bemästras med att man låter transportstödet även omfatta sjötransporter. I utredningarna fastläggs än en gång de jämförelsevis låga undervägskostnader som är förenade med sjöfarten. Där beskrivs också hur underlaget för linjetrafiken just genom systemtrafiken något har urholkats och hur transportvolymer därigenom har kommit att överföras till landtransportmedlen. Men detta gäller oberoende av transportstödet, för samma problem föreligger givetvis både i Sydoch Mellansverige. Där utgår som bekant inget transportstöd.

Den mest logiska åtgärden, om man vill tillmötesgå Redarföreningens önskemål, vore givetvis att helt slopa transportstödet.

Detta innebär att ingen av de stora industrierna vid Vänern åtnjuter transportstöd för sina transporter till västkusten. Såsom exempel på sådana industrier kan jag nämna Kyrkebyn, Gruvöns bruk, Skoghallsverken, Deje, Bäckhammar, Norsbron, Dejefors, Skåre, Storfors, Degerfors och Björneborg. Även med orealistiskt stora farhågor om transportstödets konkurrenssnedvridande effekt — ett stöd som för Värmland till den del det ingår i stödområdet uppgår till 15 96 av erlagd frakt — blir den verkliga jämförelsesumman så låg att den undersstiger de årliga kapitaloch driftkostnaderna för själva isbrytaren. Transportstödets konkurrensförskjutande effekt i fråga om Vänersjöfarten existerar därför knappast. Det har gjorts stora investeringar från statsmakternas sida för att möjliggöra åretruntsjöfart på Vänern. Mot dessa investeringar och de mycket stora driftkostnader som följer härpå skall man då ställa att fraktstödet totalt till Värmlands län uppgick till 2,9 miljoner år 1973. Av denna summa skulle, även om fraktstöd utgick för sjöfarten, huvuddelen kvarstå, eftersom de transporttekniska förutsättningarna för en stor del av detta gods saknas för sjötransport över Vänerhamnarna.

Därför föreslår utskottet att motionerna överlämnas till denna utredning för att tas under övervägande vid dess fortsatta arbete. Jag är därför övertygad om att den ställning utskottsmajoriteten har intagit när det gäller dessa två motioner bäst tjänar motionärernas syfte, och då inbegriper jag givetvis även motionärerna från moderata samlingspartiet. När vi debatterade transportstödet förra året nämnde jag att under den tid detta stöd verkat har befolkningsutvecklingen i de fyra nordligaste länen varit relativt gynnsam. Ser man på de senaste siffrorna, finner man att befolkningsökningen under motsvarande tid, alltså 1971-1974, uppgått till närmare 10 000 människor. I förening med andra regionalpolitiska insatser har givetvis transportstödet verksamt bidragit till denna positiva utveckling. Därför finns det, som jag ser det, all anledning att slå vakt om transportstödet i dess nuvarande konstruktion. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationen 4 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! För den som lyssnar till och deltar i den här debatten är det intressant att notera hur allt flera motsättningar har försvunnit. Tidigare har herr Östrand och hans partikamrater röstat emot intransportstöd. Nu finns det. Herr Östrand och hans partikamrater har röstat emot utvidgningen av transportstödet till att även gälla kemiska produkter. Nu har vi fått den utvidgningen. I dag är debatten som hårdast när det gäller uttransportstöd för kisel och i fråga om sjöfartens roll i det här sammanhanget. Vad beträffar kisel gör herr Östrand sig skyldig till ett flertal motsägelser. Han inledde med att säga att stödet skall utgå när man syftar till vidareförädling. Kisel har en mycket hög bearbetningsgrad. Det finns ett flertal produkter med mycket lägre bearbetningsgrad som är berättigade till transportstöd — ohyvlade trävaror och visst stålmaterial, balkar och liknande. Han talar fortfarande om metall i samband med kisel. Detta är vilseledande. Sedan säger herr Östrand att det bara är ett enda företag som tillverkar kisel och att detta företag är en av de största bidragsmottagarna när det gäller transportstödet. Det är ett plus, herr Östrand, att vi har så mycken produktion i Norrland som är stödberättigad. Det visar att vi har en stor produktion som är beroende av råvaror och halvfabrikat utifrån och inte från området. Det är alltså en klar fördel när det gäller näringslivsstrukturen. Sedan något om sjöfarten. Egentligen talade herr Östrand mest emot moderatreservationen. Jag skulle dock vilja säga beträffande isbrytningen att den naturligtvis är till fördel för den norrländska sjöfarten, men den är betingad framför allt av klimatologiska skäl. Även om transportstödet inte funnes, skulle vi behöva den isbrytning som vi i dag har och som vi planerar att ha. Isbrytningen är därför i sig inte att betrakta som transportstöd. Sedan är det ju fråga om att just undersöka de effekter på konkurrensförhållandet mellan landtransport och sjötransport som berörs i reservationen 3. Herr Östrand skall väl inte vara så fruktansvärt förskräckt för detta. Mycket av herr Östrands argumentation mot denna undersökning talar egentligen för undersökning. Jag talar inte som representant för Redareföreningen. Jag har haft kontakt med näringslivet och har också från det hållet funnit att man bör undersöka — jag går inte längre — fakta i de här frågorna, och det kan ske inom det organ som nu sysslar med dem.

Fru talman! Herr Östrand har fört in en ny princip i fråga om fraktstödets bestämmelser. Han säger att det är ett enda företag som kommer att beröras av detta fraktstöd när det gäller kiseltransporter. Han säger vidare att det är ett av de fem största och ekonomiskt bäst situerade företagen i landet. Det har väl inte med saken att göra, herr Östrand. Vi kan inte bedöma huruvida företaget är ekonomiskt välsituerat osv. Det har under inga förhållanden med detta fraktstöd att göra. Fraktstödet är ju inte något socialt stöd, utan det har tillkommit först och främst för att skapa förutsättningar för näringslivet att fortleva inom t.ex. det inre stödområdet. Det är av sysselsättningsmotiv som vi föreslår ett fraktstöd för kisel. Att transportstödet rubbar konkurrensförhållandena mellan sjötransporter och landtransporter kan givetvis inte kategoriskt påstås eller bevisas. Men det är ändå bevisat att en övergång från sjötransport till landtransport i ökad utsträckning gör sig märkbar inte minst i fråga om de tunga transporterna, och det är det vi anser vara en bekymmersam utveckling. Vi vill försöka minska transporterna på våra, som jag sade i mitt första anförande, nedslitna vägar. Många andra aspekter kommer härvidlag in i bilden. När det finns förutsättningar att använda sjötransporter, först och främst den speciella transportleden på Vänern och Göta kanal men också andra vattenleder som väl lämpar sig för transporter, torde en undersökning vara helt berättigad. En objektiv utvärdering kan väl inte skada någon, utan den kommer att ha stor betydelse för en fortsatt behandling av dessa frågor.

Fru talman! Tyvärr får man konstatera att herr Östrand inte har sin allra bästa dag i kammaren i dag. Hans anförande var präglat av en argumentering som både var bristfällig och på vissa punkter ohållbar, tycker jag. Låt mig ta punkt för punkt de saker som herr Östrand talade om. Beträffande firmabilarna vill jag bara konstatera att herr Östrand och hans partikamrater med honom är så pass misstänksamma mot de enskilda företagare som har firmabilar att de inte vill tro på dem så mycket i framtiden att de kan ge dessa företagare den jämlikhet och rättvisa som de faktiskt är berättigade till vad gäller transportstöd. Därtill kommer, herr Östrand, att man genom en annan lagstiftning har minskat möjligheterna att bilda särskilda bolag för detta ändamål, nämligen genom att höja minimiaktiekapitalet. Låt vara att inflationen rullar i en sådan takt att skillnaden snart är hårfin, men ännu så länge är ändå 50 000 kr. bra mycket mer pengar än 5 000 kr. Vidare säger herr Östrand att endast en mindre del av de varor som transporteras till sjöss skulle beröras. Även om det i och för sig är sant ökar varje belastning steg för steg trycket så att det hela kan bli ohållbart. Det här är ett sådant förhållande. Den svenska kustsjöfarten är — det känner vi alla till — hårt pressad av sin konkurrenssituation. Det finns klassningsbestämmelser som är till dess nackdel och mycket annat som gör att den har svårt och kommer att få det ännu svårare i framtiden att hävda sig. Därför är en sådan här sak som kanske bara berör en mindre del av dess transportproduktion likväl av stor betydelse. Isbrytningen nämner herr Östrand som om det vore en unik tjänst åt sjöfarten. Det är väl en tjänst åt hela Norrland — åt sysselsättningen där. Det är inte bara för rederiernas skull som vi utför isbrytning. Det är inte mer oriktigt att ge dem hjälp med isbrytningen än att vi håller våra vägar framkomliga vintertid. Trots att vi närmar oss varandra — själv tror jag att vi alla inom kort kommer att vara överens om att transportstöd skall ges utan diskriminering — vill jag sluta med att än en gång understryka att det är miljöaspekterna som jag vill betona. Vi skall inte försämra miljön medvetet genom att vara njugga i sådana här avseenden. Det finns ingen anledning att tvinga fram landsvägstransporter när transporterna kan ske mycket bättre på sjö.

Fru talman! Herr Clarkson sade att jag har min dåliga dag i dag. Jag vill replikera att även herr Clarkson måtte ha sin dåliga dag i dag, eftersom han över huvud taget inte har kunnat föra fram några nya argument bl.a. för införandet av transportstöd till frakt med firmabilar. Det är lustigt att man börjar blanda in miljöfrågor — buller och luftföroreningar — när vi skall diskutera transportstödet. Vi har ju infört transportstödet för att öka konkurrenskraften för den norrländska in dustrin och därigenom skapa möjligheter till ökad sysselsättning. Transportstödet har införts för att minska de olägenheter som följer med långa avstånd inom stödområdet. När man då talar om transportstödet får man därför inte, som de av Redareföreningen initierade utredningarna gjort, blanda in terminalkostnaderna. Det är nämligen inte terminalkostnader vi ger transportstöd till. Terminalkostnaderna är desamma oavsett transportavstånden. Ser man på fördelningen mellan olika kostnadselement i sjötransporterna finner man, att lasthanteringen utgör 70 96 men att undervägseller fartygskostnaden utgör endast 15 96 och hamnavgifterna 15 96. Ser man på kostnaderna per tonkilometer finner man, att undervägskostnaden för båt rör sig om mellan 1 och 2 öre, för järnväg är den ca 8 öre och för lastbil mellan 12 och 16 öre. Detta visar att landtransporternas kostnader påverkas starkast av de långa avstånden, medan kostnaderna för sjötransporterna inte alls i samma utsträckning är avståndsberoende. Ni blandar också in SJ i detta sammanhang. När ni debatterar trafikpolitik i andra sammanhang vill ni att man på olika sätt skall öka SJ:s konkurrenskraft. När ni talar om transportstöd för ni ett rakt motsatt resonemang. Då framställs SJ helt plötsligt som en stor konkurrent till sjötransporterna, vilket är helt oriktigt.
Fru talman! Jag kan inte förstå annat än att vi, om vi i trafikutskottet skall ta ställning till transportstödet för Norrland, också måste ta hänsyn till alla andra frågor som vi vet berör detta, åtminstone vad gäller trafikutskottets område. Det kan inte vara rim och reson att ena dagen beklaga sig över att man inte får tillräckligt med anslag för att hålla vägnätet i erforderligt skick men nästa dag glömma bort detta och bara tala om transportstöd till Norrland och att premiera trafik på nedslitna vägar. Jag hävdar att man måste se på trafiksystemet i stort, även om det gäller en fråga som bara berör en del av hela trafiksystemet.

Fru talman! Herr Östrand svarade inte direkt på mitt inlägg utan påstod endast att miljöfrågor såsom buller och liknande inte har med transportstödet att göra. Jag sade tidigare att vi inte med säkerhet vet vilken miljöpåverkan detta har. Men vi vet att många transporter som tidigare utfördes sjövägen numera är landbaserade, vilket i stor utsträckning ökar slitaget på våra vägar. Det bidrar också till miljöförstöring i form av buller osv., ökar olycksfallsriskerna på våra vägar etc. Det är sannolikt att transportstödet, från vilket endast sjötransporterna är undantagna, medverkar till denna överföring från sjötransporter till landtransporter. Jag sade att vi inte kategoriskt kan påvisa detta, men vi kan bevisa att transportvägarna har förändrats. Det är detta vi vill ha klarlagt och utvärderat av den utredning som vi i våra motioner och reservationer har hemställt om. Jag vill än en gång citera vad dåvarande departementschefen anförde i ärendet i propositionen 1970:84, nämligen att ”eventuella lösningar i princip inte på något väsentligt sätt får rubba konkurrensförhållandena på transportmarknaden mellan de olika trafikgrenarna och transportföretagen inom dessa”. Så sägs det alltså uttryckligen i propositionen 84 år 1970, och det är just detta som vi vill ha klarlagt och utrett. Det kan väl i all världens namn inte vara något felaktigt att göra en dylik utvärdering på den här punkten. Jag tycker att vi alla skulle kunna vara överens om det, herr Östrand.
Fru talman! Herr Östrand talar i själva verket för ett statiskt förhållande när det gäller transportstödet, oavsett hur utvecklingen går. Han har ännu inte anfört något egentligt argument emot en undersökning av huruvida det föreligger en konkurrenssnedvridning mellan landoch sjötransporter på grund av det transportstöd som nu utgår till landtransporterna. Men det är väldigt väsentligt, herr Östrand, att man är lyhörd för den utveckling som pågår. Om man vill stimulera sjöfarten men inte tar itu med konkurrenssnedvridande effekter i tid — om det verkligen kan påvisas att sådana föreligger — kan följderna för trafikbalansen i vårt land snabbt bli sådana att de är svåra att reparera. Jag tycker att det är mycket angeläget att man upprätthåller konkurrensneutralitet när det gäller transportstödet.
Fru talman! Jag nämnde i mitt inledningsanförande att det har skett en viss överströmning av gods, men det har ingenting med transportstödet att göra, utan det är till viss del en följd av den utveckling systemtransporterna har genomgått här i landet. Därför har vi också redan 1973 från utskottets sida tagit initiativ till att sjöfartens problem skall behandlas i den trafikpolitiska utredningen; det är ju där de rätteligen hör hemma. Man skall inte på något konstlat sätt göra en utredning om en konkurrensförskjutande faktor som i realiteten inte existerar. Så till frågan om kisel. Man kommer inte ifrån det faktum att kisel framställs i en typiskt metallurgisk process och alltså hör hemma inom metallurgin.

På så sätt riskerar man att öppna slussarna och till slut splittra sönder transportstödet, och det har ju aldrig varit meningen. Det här aktuella företaget fick 2,8 miljoner i stöd år 1973. Med den utökning av varuområdet som föreslås i årets budgetproposition beräknas företaget tillföras ytterligare ca 1,2 milj.kr. i transportstöd. Skall man nu dessutom införa transportstöd för kisel, så tillförs företaget ytterligare ca 300 000 kr. Detta får man se mot bakgrund av att det här företaget är det enda i hela landet som tillverkar denna speciella typ av legeringskisel. Vad man åstadkommer med ett bifall till utskottets hemställan i detta avseende är endast att man ökar detta företags vinst ytterligare. Det främjar över huvud taget inte de regionalpolitiska strävandena att utveckla näringslivet och därmed sysselsättningen i stödområdet.

Fru talman! Riksdagen behandlade också förra året en motion som tog upp Vänersjöfartens problem. I sitt beslut följde riksdagen då trafikutskottets betänkande, vilket innebar att riksdagen förutsatte att utvecklingen beträffande Vänersjöfarten följs med uppmärksamhet samt med beaktande av att samhälleliga investeringar blir effektivt utnyttjade. Riksdagen beslutade som bekant år 1971 om en utbyggnad av Trollhätte kanal som skulle öka det maximala djupet från 4,6 till 5,3 meter samt om en förstärkning av isbrytningen som skulle möjliggöra vintersjöfart. Med detta avsågs att man skulle ge Vänerområdet näringspolitiskt förbättrade möjligheter att hävda sig och att en bättre regional balans skulle skapas i förhållande till den expansiva västkusten. Kostnaden för kanalfördjupningen kommer att belöpa sig till omkring 70 milj.kr. och för den för Vänern specialbyggda isbrytaren till ca 18 milj.kr. Men som en direkt följd av kanalutbyggnaden och åretruntsjöfarten har kommuner, industrier och naturligtvis också rederier runt Vänern beslutat om — och delvis också realiserat — stora investeringar i hamnar, transportsystem och fartyg för att tillvarata de förbättrade förutsättningarna för sjöfarten och näringslivet. Herr Persson i Karlstad, som är första namn på den motion som jag också undertecknat, kommer litet senare att utförligare utveckla de här aspekterna — och även andra aspekter — på Vänersjöfarten, och jag skall därför nu fatta mig rätt kort. Helt klart är att i länen runt Vänern mottogs den här satsningen mycket positivt, naturligtvis inte minst i Värmland. I den regionala trafikplanen för Värmland räknades det med att utbyggnaden av Trollhätte kanal skulle leda till vissa strukturella förändringar i Vänersjöfarten. Förskjutningen mot större och färre båtar skulle påskyndas. På kort sikt bedömdes detta inte medföra någon nämnvärd ökning av godstillströmningen. På längre sikt däremot räknades det med att Vänersjöfarten skulle få mer gods att frakta genom att de större fartygen skulle göra den mer konkurrenskraftig. Införandet av vintersjöfart beräknades däremot direkt medföra en ökning av godsvolymen. Det gods som tidigare under stränga vintrar gått över västkusthamnarna skulle nu komma att tillföras Vä I trafikplanen har också betonats att vid en bedömning av Vänersjöfartens möjligheter måste man uppmärksamma de statliga ingripanden som görs på olika områden inom ramen för trafikpolitiken. Åtgärder som ur nationell synpunkt synes vara väl motiverade kan på den regionala nivån ge negativa effekter, sägs det. Det är utformningen av det statliga transportstödet som man då åsyftar. Vad man menar är att transportstödet medverkar till att gods går Vänerhamnarna förbi, att godset i stället fraktas per bil eller järnväg till andra hamnar, då transportstödet gör att detta blir billigare. Olika intressenter runt Vänern har därför krävt att transportstödet skall ändras så att det också kommer att omfatta transporter på Vänern och Trollhätte kanal. Vid behandlingen i trafikutskottet har jag sett frågan så att det är viktigt att försöka eliminera konkurrensförsämringar för Vänersjöfarten, inte minst mot bakgrund av de stora investeringar som gjorts i denna och som ju haft regionalpolitisk syftning. Men det är också helt klart att ett inlemmande av sjöfarten i transportstödet i och för sig inte skulle lösa dessa problem då stödområdena, som herr Östrand sade, inte helt går ned till Vänern — annat än på några ställen. För att man skall kunna lösa detta problem behövs en omkonstruktion av transportstödet, och det har tyckts mig vara en rätt svårframkomlig väg. Däremot har Vänersjöfarten — som betonats här — andra kostnader som är besvärande. Det är s.k. passeringskostnader — seglationsoch kanalavgifter samt passagekostnader i Göteborgs hamn — som är mycket kännbara för Vänersjöfarten. I motionen 582 påpekas att dessa kan utgöra 40-50 96 av kostnaden för transporten. Det förefaller att vara en mycket hög procentsiffra, men eftersom uppgifterna har lämnats av Trollhätte -« Kanalverk får man förutsätta att de är sakligt grundade. I vilket fall som helst har jag vid mina samtal med länsstyrelsen i Värmland fått uppfattningen att de utgör en betydande del av transportkostnaden. Jag hänvisar också till vad herr Sellgren nyss nämnde om att dessa kostnader för en given last på sträckan Vinga-Vänern-Vinga kom upp till 18 500 kr. Av de avgifterna var 10 000 kr. kanalavgifter för fartyg och gods och 750 kr. fartygsavgifter för Vänern. Det förefaller alltså finnas mycket att granska här, och enligt min uppfattning borde man titta litet närmare på detta för att den vägen åstadkomma en minskning av transportkostnaderna för Vänersjöfarten och därmed uppnå ett bättre konkurrensförhållande gentemot t.ex. västkusthamnarna. Den tanken har jag funnit stöd för vid utskottets behandling av motionerna rörande Vänersjöfarten. Utskottet har dock ansett att denna fråga har ett nära samband med trafikpolitiska utredningens uppdrag att se över sjöfartens roll i trafikpolitiken. Utskottet föreslår alltså att motionerna överlämnas till utredningen. Detta har jag som motionär kunnat acceptera, och jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan. stödet att omfatta även sjöfarten. Jag har, som jag förut påpekat, inte kunnat finna att detta i och för sig skulle lösa problemen för Vänersjöfarten, och vi har inte heller från vårt partis sida föreslagit att transportstödet skulle utvidgas att gälla även sjöfarten. Mot den bakgrunden kan jag inte gå med på ett sådant yrkande, och mitt bifall till utskottets hemställan innebär ett avslag på reservationen 3.

Fru talman! Det är angeläget att klara ut den ändring av sina ståndpunkter som herr Magnusson i Kristinehamn har gjort när han går med på utskottsmajoritetens skrivning. Huvudmotionen 582, där herr Magnusson och herr Persson i Karlstad, som snart skall tala, är med, behandlar just de konkurrensförskjutande verkningar som landtransportstödet har medfört för landoch sjötransporterna i Vänern. När herr Magnusson nu nöjer sig med att trafikpolitiska utredningen skall se över de konkurrensförskjutande effekter som passeringskostnaderna medför är det ett kraftigt avsteg från motionens syfte. Till det hör att denna fråga skulle ha utretts inom den trafikpolitiska utredningen oavsett den här motionens tillkomst. Sedan vill jag passa på tillfället att svara herr Östrand, som påstår att det är systemtransporter som har varit den största orsaken till överströmningen från sjötransport till landtransport. Systemtransporter har förvisso en del i detta, men det är inte nog för att argumentera mot en undersökning av de konkurrensförskjutande verkningar som landtransportstödet kan ha haft gentemot sjöfarten. Sedan återkommer herr Östrand till att kisel framställs i en metallurgisk process. Var och när har det kriteriet tidigare anförts för att avgränsa en produkt från att få transportstöd, utöver i propositionen i år? Han säger också att transportstöd skulle begäras för andra ringa bearbetade varor. Kisel är ingen ringa bearbetad råvara. Den har hög förädlingsgrad.

Fru talman! Jag har inte själv utformat motionen 582, men jag har skrivit under den därför att den tar upp Vänersjöfartens problem, däribland också relationerna till västkusthamnarna. Om man går den vägen att via ett transportstöd till sjöfarten försöka lösa Vänersjöfartens problem, så torde det vara helt klart att detta blir mycket svårt. Som jag nämnde tidigare går stödområdena för det första i regel inte ända ned till Vänern, och för det andra — det framhöll herr Östrand för en stund sedan — är avstånden oftast för korta för att man skall kunna komma i åtnjutande av transportstöd. Och det skulle alltså innebära att vi måste göra en omkonstruktion av hela transportstödet.

Fru talman! I motionen 582 har vi motionärer återkommit och krävt en revidering av nuvarande bestämmelser, vilka vi från konkurrenssynpunkt anser vara snedvridna och inte ge full rättvisa åt sjöfarten på Vänern. Sjöfarten befinner sig f. n. i en synnerligen viktig utvecklingsfas. Nya fartygstyper i kombination med nya hanteringsmetoder har möjliggjort och kommer att möjliggöra reduceringar i omlastningskostnader och hamnliggetider. Sjöfarten på Vänern är utan tvivel den transportgren som har den största utvecklingspotentialen, om vi ger den stöd att vidareutvecklas. Mycket starka skäl talar för att det borde ligga i samhällets intresse att låta denna näring utvecklas och att vi i högre grad bör styra utvecklingen mot ökad sjötransport på Vänern och på Trollhätte kanal. De tre främsta skälen härtill är energi, miljö och ekonomi. Från energisynpunkt är sjötransporterna utomordentligt konkurrenskraftiga, och vi är ju alla överens om att försöka spara energi. Nyttolasten blir betydligt billigare per ton räknat vid frakt med fartyg, jämfört med såväl tåg som lastbil. I det senare fallet är skillnaden betydande. Ett fartyg med en last på 2 500 ton förbrukar tio ton mindre olja än lastbilar som fraktar samma godsmängd på sträckan norra Vänern-Göteborg. Detta är, ärade kammarledamöter, ett exempel på hur vi kan spara olja. Det lönar sig att jämföra olika transportgrenar och deras oljeförbrukning. Det är odiskutabelt att fartyg förbränner mindre drivmedel, och detta är utomordentligt värdefullt från miljösynpunkt eftersom det direkt påverkar avgasutsläppen och därmed svavelhalten och luftföroreningarna som är så besvärande i Dalsland och Värmland — ja, i hela Västsverige. Vänerns försurning och nedsatta pH-värde härrör till stor del från den ökade lastbilstrafiken. Dessutom innebär fartygstrafiken på sikt att vi kan nedbringa olycksfallen på våra vägar. Varje fartyg som medför en nyttolast på 3 000 ton motsvarar 120-150 långtradarekipage. Ett överförande av godstransporter från landsvägsfordon till fartyg måste därför anses direkt nedbringa antalet trafikolyckor. När beslutet om utbyggnad av Trollhätte kanal och införskaffande av en speciell Vänerisbrytare fattades av statsmakterna förutsattes det att åtgärden skulle få stor näringsoch regionalpolitisk betydelse och ge en bättre regional balans i förhållande till den starkt expansiva västkusten. Beslutet innebar startskottet för en intensiv investeringsvåg runt Vänern där staten, kommunerna, industrierna och rederierna hittills har investerat i storleksordningen 300 milj.kr. Ungefär samtidigt som detta för Vänersjöfarten så viktiga beslut fattades började verkningarna av det år 1971 införda regionalpolitiska transportstödet att bli kännbara. Gods som tidigare gått via Vänerhamnarna började nu tillsammans med nytillkomna industriers produkter, som borde varit naturligt Vänergods, söka sig andra vägar. När transportstödet nu verkat under drygt fyra år, är det uppenbart att Vänersjöfarten drabbats av den effekt som enligt departementschefens formulering i propositionen år 1970 borde undvikas. Han uttalade nämligen där att eventuella lösningar i princip inte på något väsentligt sätt skulle få rubba konkurrensförhållandena mellan de olika trafikgrenarna och transportföretagen inom dessa. För att inse vilken besvärlig situation Vänersjöfarten i dag befinner sig i måste man göra en kort tillbakablick. Den linjesjöfart som ombesörjde de mellansvenska industriernas transporter vid export och import via Vänerhamnar utvecklades under 1950 och 1960-talen, då fartygstypen var den s.k. paragrafbåten, som lastade ca 1000 ton. Ett relativt omfattande linjesjöfartsnät byggdes upp, med regelbundna lägenheter till ett flertal hamnar på kontinenten och i England. Varje fartygslast bestod av partier från flera olika avlastare, och lasten intogs normalt i en eller två hamnar. I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet insåg de större industrierna med egna hamnar vid Vänern att man kunde göra betydande fraktbesparingar genom att införa s.k. systemtrafik, vilket innebar att fartygen lastade full last från en enda avlastare i en hamn till en annan hamn, och en successiv övergång till större, specialbyggda fartyg inleddes. Detta medförde att vissa baskvantiteter för den tidigare linjetrafiken rycktes bort, samtidigt som det regionala transportstödet trädde i kraft med adderad effekt. På grund av fraktbidraget fann industrier inom stödområdena det attraktivt att låta godset — som redan rullade — fortsätta rulla till västkusthamn eller i vissa fall hela vägen fram till den slutliga mottagaren på kontinenten. I detta sammanhang bör man uppmärksamma den styrning som förekommer främst från lastbilsföretagens sida för att få godset bort från Vänerhamnarna. Man vill av företagsekonomiska skäl uppnå längsta möjliga transportsträcka för gods som redan rullar. Ur nationalekonomisk synpunkt måste emellertid detta tänkesätt starkt ifrågasättas. För att linjetrafik med sjötransporter skall kunna upprätthållas med rimlig service och till rimliga kostnader behövs ett godsunderlag som ger en hög utnyttjandegrad av de insatta fartygens transportkapacitet. Ett vikande godsunderlag måste kompenseras genom höjda frakter för de resterande kvantiteterna. Detta resulterar i att ytterligare gods söker sig nya vägar, osv. Fraktbidragets inverkan samt lastbilsföretagens taxepolitik omöjliggör i accelererande takt linjetrafiken från Vänern, vilket ur nationalekonomisk synpunkt måste bedömas som högst olyckligt. Det borde därför ligga i samhällets intresse att verka för en vidareutveckling av trafiken på Vänerhamnarna. Kanalfördjupningen i kombination med en förbättrad fartygsteknologi har gjort det möjligt att uppnå en lastförmåga av ca 3 200 ton skogs produkter per resa för det nya Vänertonnage som nu successivt tas i bruk. Ett enda sådant fartyg kommer vid rationell drift att få en årlig transportkapacitet av mer än 200 000 ton och kan ersätta ca 10 000 långtradarlaster på landsvägen. Vi skulle därigenom slippa dessa stinkande långtradare, de riskmoment i trafiken som de medför och de tragedier som den enskilde inblandade medborgaren drabbas av vid trafikolyckor. Våra Vänerhamnar är, som jag tidigare sagt, väl rustade att ta emot en betydligt större godsvolym än den som i dag omsätts i Vänertrafiken. I propositionen 84, år 1970, framhöll departementschefen som ett av skälen till att sjöfarten undantogs från transportstödet att avståndsfaktorn till sjöss inte har samma betydelse som till lands, vilket är helt riktigt för ett fartyg under gång på öppna havet. Men för ett fartyg i Vänertrafik gäller, på grund av den kostnadskoncentration som föreligger på sträckan Vinga-Vänern-Vinga, helt andra förutsättningar. Om man kombinerar passeringskostnaderna med bunkerkostnader och fartygskostnader för den verkliga tid som åtgår för samma passage, Vinga Vänern-Vinga, som är två gånger 16 timmar, erhålls en verklig undervägskostnad på denna sträcka på ca 5 öre tonkm då samma fartyg befinner sig till sjöss. Under hänvisning till detta måste det anses väl motiverat att stöd och stimulans i ökad utsträckning ges för gods då det transporteras per fartyg via Trollhätte kanal. Hamnstyrelsen i Karlstad och dess s-grupp har nyligen uppvaktat mig och begärt ytterligare initiativ i denna fråga. Vid fjolårets riksdagsbehandling framhöll utskottet att riksdagen med uppmärksamhet skulle följa frågans fortsatta utveckling. I år har utskottsmajoriteten gått oss motionärer till mötes på så sätt att motionen översändes till trafikpolitiska utredningen och att frågan om kanalavgifter och därmed sammanhängande frågor blir föremål för övervägande. Vänerkommittén har vid åtskilliga tillfällen framhållit att nuvarande bestämmelser missgynnar Vänertrafiken och krävt att transportstödet utvidgas till att omfatta även transporter på Vänern och Trollhätte kanal. I reservationen 3 har centern och folkpartiet en något klarare skrivning och i egenskap av huvudmotionär har jag för avsikt att rösta med reservationen. Jag anser nämligen att nuvarande bestämmelser för transportstödet rubbar konkurrensförhållandet mellan land - och sjötransporter, särskilt vad beträffar Vänersjöfarten. Jag anser att en objektiv och allsidig undersökning bör komma till stånd som belyser i vad mån fraktstödet kan ha medfört en sådan snedvridning av konkurrensförhållandena att detta kan ha varit en bidragande eller avgörande orsak till överflyttning från sjötransport till landsvägstransport. Den allmänna motiveringen och yrkandet i motionen samt skrivningen i reservationen 3 överensstämmer i hög grad. Om denna undersökning visar att ingen snedvridning av konkurrensförhållandena mellan transportgrenarna föreligger är jag, fru talman, den förste att ta tillbaka vårt yrkande. Men innan dess vidhåller jag mitt och Vänerkommitténs krav.

Fru talman! Jag har inte för avsikt att komma med ett inlägg i denna debatt som kan ge anledning till något direkt genmäle. Anledningen till att jag begärt ordet är bara att jag med några ord vill kommentera motionen 562, väckt av herr förste vice talmannen Bengtson och mig. I nämnda motion har vi hemställt om att riksdagen hos regeringen anhåller om sådana direktiv till teletaxeutredningen att dess arbete skall syfta till en för hela landet enhetlig telefontaxa. Motionen har av utskottet avstyrkts med den motiveringen att en fortlöpande översyn sker inom televerket rörande vissa närtaxefrågor. Utskottet erinrar också om att ett fortsatt utredningsarbete pågår inom teletaxeutredningen. Jag noterar att utskottet understryker vikten av att detta arbete snarast fullföljs samt att man förväntar sig som resultat härav, och i enlighet med riksdagens tidigare gjorda uttalande, förslag till långtgående utjämning av telefontaxorna. I avvaktan på resultat av utredningsarbetet och med hänsyn till det anförda avstyrker därmed utskottet vårt motionskrav. Fru talman! Jag noterar att utskottet förväntar sig förslag till långtgående utjämningar av telefontaxorna och att utredningsarbetet snarast fullföljs. Det är min och min medmotionärs bestämda önskan att utredningsarbetet bedrivs med allra största skyndsamhet och att inga onödiga förhalningar sker för att skjuta frågans avgörande till en obestämd framtid. Vidare förväntar vi oss att utredningen jämväl skall undersöka möjligheterna att införa en för hela landet enhetlig telefontaxa, en s.k. enhetstaxa, som får ses som ett förverkligande av ett jämlikhetskrav. Lika väl som posten använder sig av enhetsporto oavsett det geografiska avståndet borde enhetlig taxa kunna gälla i fråga om telefonkommunikation. Med det sagda, fru talman, har jag velat ge min mening till känna. Jag kommer fortsättningsvis att följa denna fråga ända tills enhetstaxa införs inom televerket. Fru talman! Jag har inget yrkande.

Fru talman! Jag tillhör majoriteten i trafikutskottet, som anser att den s.k. Vänermotionen skall överlämnas till trafikpolitiska utredningen för en analys av de faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen när det gäller Vänertrafiken. Att jag begärde ordet sammanhänger med att man här i dag har talat om passeringskostnaderna i Göteborg och att man i pressdebatten har gjort gällande att det framför allt är hamnavgifterna i Göteborg som skulle vara den stora boven i dramat. Jag vill därför till kammarens ledamöter och till kammarens protokoll lämna några faktiska uppgifter. 1974 passerade 5 302 fartyg Göteborgs hamn på väg till resp. från Vänern. Dessa 5 302 fartyg betalade tillsammans 390 000 kr. i hamnavgifter i Göteborg. Det innebär 73:50 kr. per fartyg. Förvisso har Göteborgs hamn en hel del kostnader i samband med den här trafiken. Kostnaderna uppgår till 611 000 kr. räknat med utgångspunkt i den hamntaxa som gäller fr.o.m. den 1 januari 1976. Det innebär att passeringen i Göteborgs hamn för hamnen innebär en förlust på 321 000 kr., eller per fartyg räknat 60:54 kr. Det finns förvisso andra passeringskostnader än hamnavgifterna i Göteborgs hamn, men jag ville lämna den här uppgiften eftersom det, som sagt, i pressen har gjorts gällande att det är Göteborgs hamn som är boven i dramat. I realiteten är det alltså på det sättet att Göteborgs hamn i genomsnitt tar in 73:50 kr. per fartyg i hamnavgifter och därmed förlorar 60:54 kr. per fartyg som passerar hamnen.

Fru talman! Vad som närmast föranledde herr Hugosson att förklara kostnaderna kring Göteborgs hamn var väl de uppgifter som lämnats om passeringskostnaderna Vinga-Vänern-Vinga för vissa fartyg. Det herr Hugosson nu har uttalat sig om gäller alltså ingenting annat än pressuppgifter om att det skulle vara så dyrt att passera Göteborgs hamn. Vad som har framförts av mig och herr Magnusson i Kristinehamn gäller de totala passeringskostnaderna för hela sträckan, där — som herr Magnusson särskilt påpekade — kanalavgifterna utgör huvudkostnaden. Jag vill bara ha sagt detta i synnerhet som jag tog upp kostnaderna som ett exempel för att visa att Vänermotionen till stor del berör trafikpolitiska utredningens arbete.